Herr talman! Jag ska fatta mig mycket kort. Vi kommer inte så mycket längre här. Jag har begärt att man ska följa upp Riksrevisionens rapport och att man ska återkomma med ett system så att man kan redovisa hur man får fram de prognoser som man lägger fram - vad som ligger bakom. Arbetsmarknadsministern lovar att det ska komma till hösten. Jag kan nöja mig med det. Det är väl ungefär detta arbete som har varit. Jag skulle också vilja säga att det väl är bra med forskning och så vidare. Men det måste också göras om så att det så att säga blir ett praktiskt handlag. Det är inte alltid så enkelt när man möter praktiken med svängande konjunkturer och så vidare. Det handlar också om hur man väger in dessa olika delar. Det är därför väldigt viktigt att det inte bara handlar om forskningsdelen utan att det också finns praktisk erfarenhet. Hur fungerar detta system när det kommer ut i olika konjunkturlägen och så vidare? Det handlar om hur det mottas. Det är väldigt viktigt att det också belyses, så att man inte får ett svar som egentligen inte är ett svar på frågan. Det måste också finnas med hur området täcks in. Det är väl det som Riksrevisionen pekar på. Också vi från oppositionen är naturligtvis intresserade av hur man har kommit fram till de olika ställningstagandena.
Herr talman! Jag kan naturligtvis hålla med Sven-Erik Österberg. Det finns förhoppningsvis goda tillfällen både i budgeten och i propositioner i övrigt där vi kan bli tydligare på den punkten, och vi tar till oss av kritiken. Samtidigt skulle man kunna tänka sig att man därutöver gör andra saker också inom ramen för Nordiska ministerrådet och vid ordförandeskapet för EU. Då kan man på olika sätt belysa internationella erfarenheter som kan vara av stor betydelse för vilka prognoser som man gör.